Herr talman! Edward Riedl har frågat mig om jag tänker ta några initiativ i linje med Alliansens förslag om att skärpa straffen för inbrott.Inbrott i bostad bestraffas normalt som grov stöld och kan medföra fängelsestraff på mellan sex månader och sex år. Domstolen avgör utifrån samtliga omständigheter i det enskilda fallet vilket straffvärde ett enskilt inbrott har. Om det - utöver själva intrånget i sig - finns andra försvårande omständigheter, som till exempel att det stulna har ett relativt högt värde, att det har förekommit skadegörelse eller att bostaden genomsökts i samband med inbrottet, kan det medföra ett strängare straff än vad som annars skulle ha blivit fallet. Om en person samtidigt lagförs för flera brott påverkar det naturligtvis det straff som döms ut. I en sådan situation är grundregeln att straffet ska bestämmas efter den samlade brottslighetens straffvärde. Straffsystemet ger alltså sammanfattningsvis tillräckligt med utrymme att beakta såväl brottslighetens allvar som dess omfattning.. I likhet med vad som tidigare har sagts kommer regeringen under den fortsatta beredningen att ta ställning till om straffbestämmelsen för tillgrepp som sker efter intrång i bostad behöver ändras. Utgångspunkten är dock att straffsatserna inte är avgörande.För dem som drabbas av inbrott i sin bostad är det viktigaste att brottet utreds och klaras upp. I dag ligger uppklaringsprocenten på låga 5 procent. Fokus bör därför, som tidigare framhållits, ligga på de brottsbekämpande myndigheternas arbete. I den nya polisorganisationen har det skapats förbättrade förutsättningar för bland annat informationsspridning och samordning av ärenden, till exempel vid bostadsinbrott som begås av organiserade och kriminella ligor. Därutöver är givetvis också det brottsförebyggande arbetet viktigt. Oavsett om brottet klaras upp eller inte består integritetskränkningen hos den som drabbas. Därför måste det förebyggande arbetet stärkas.

Herr talman! Jag vill börja med att tacka justitieminister Morgan Johansson för svaret.Under föregående år meddelade den dåvarande alliansregeringen att man hade för avsikt att införa en ny brottsrubricering, inbrottsstöld. Bara i mitt hemlän Västerbotten har villainbrotten ökat fyrfaldigt under de senaste tio åren. Dagens lagstiftning utgår från själva stölden och det ekonomiska värdet av det som stulits. Det är grunden för bedömningen. Med en ny brottsrubricering, inbrottsstöld, kan man vid utdömande av straff uppvärdera det obehag och den kränkning som den enskilde drabbats av. Inbrottsstöld innebär att inbrott sker i privatbostad. Minimistraffet bör vara ett års fängelse. I dag är praxis sådan att en tidigare ostraffad förövare i praktiken måste ha begått tre inbrott för att åklagaren ska yrka på fängelse.Faktum är att bostadsinbrott är det brott som flest svenskar oroar sig för. De som utsätts för den här typen av brott beskriver ofta att de känner otrygghet och obehag långt efter det att inbrottet har ägt rum.Herr talman! Det verkar som att justitieministern ser ett motsatsförhållande mellan hårdare straff för inbrott i bostad och att polisen klarar upp de brotten. Jag vill vara tydlig: Ministern behöver inte välja mellan hårdare straff eller ökade insatser för att klara upp bostadsinbrotten. Det rimliga är att göra både och.Herr talman! Jag vill upprepa min fråga till justitieministern.

Herr talman! Interpellanten Edward Riedl sätter fingret på två företeelser i rättssystemet som verkligen inte bidrar till att minska brottsligheten. Det är först det låga straffet för bostadsinbrott och sedan mängdrabatten som brottslingar får vid upprepad brottslighet.Inbrotten blir fler i Sverige. Medan människor är på sina jobb eller är bortresta länsas bostäderna på allt av värde. Kvar blir en enda röra och kränkningen att någon har varit där och rotat bland ens personliga tillhörigheter. Många som har blivit utsatta för brott vittnar om att de inte vågar vara i sina egna hem. De känner sig otrygga och rädda.Det är inte många inbrott som klaras upp. Som ministern själv sa är det ungefär 5 procent. Det är 95 procent av alla offer för bostadsinbrott som inte får någon upprättelse. Det är därför mycket stötande att inte kunna lagföra inbrottstjuvar som har ertappats på bar gärning eller kunnat knytas till brottsplatsen, som i det fall som nämns i interpellationen.Alliansen vill införa en ny brottsrubricering, som Edward Riedl påpekade, inbrottsstöld med påföljden minst ett års fängelse. Det är beklämmande att justitieministern anser att straffsatserna inte är avgörande. Straffskärpning för inbrott skickar signalen att det är ett allvarligt brott som måste prioriteras av polisen.Herr talman! Systemet med straffrabatt vid upprepad brottslighet urholkar medborgarnas förtroende för rättsstaten. Vad är rättvisan i att en gärningsman som står åtalad för flera brott ska få reducerat straff? I alla andra sammanhang används rabatter för att uppmuntra positiva beteenden. Affärer har till exempel ofta mängdrabatt för att få oss att handla mer. Straffrabatten skickar felaktiga signaler att det lönar sig att begå flera brott, för då sjunker straffet. Är det verkligen sådana signaler som justitieministern vill skicka?
Herr talman! Det står i interpellationen: Straffet för ett villainbrott är i dag fängelse i sex månader. Det är inte korrekt. Straffet för ett villainbrott är sex månader upp till sex år. Det är så lagen ser ut. Man gör en samlad bedömning när man får in ett inbrott och lyckas ta gärningsmannen. Man tittar på värdet av det stulna. Men man tittar också på mycket annat som har skett i samband med inbrottet, till exempel den skadegörelse som kan ha skett. Utifrån det bedömer man vilken nivå man ska hamna på. Man väger naturligtvis också in frågan om upprepad brottslighet.Straffvärdet för den här typen av brott ligger på mellan sex månader och ända upp till sex år. Det är värdet av den samlade brottsligheten man tittar på. Boriana Åberg tar i sitt inlägg upp det hon kallar för mängdrabatt. Om det har skett ett stort antal brott lägger man inte dem ovanpå varandra och därmed bara förlänger straffvärdet. Varför gör man inte det? I alla tider har svensk men också europeisk rätt haft den principen att man ser på den samlade brottsligheten och sätter straffen utifrån den.Om man skulle gjort på annat sätt skulle man kanske ha hamnat i en situation där en person som gjort sig skyldig till en lång rad stölder plötsligt skulle få mycket högre straff än den som har gjort sig skyldig till en våldtäkt eller en grov misshandel. Det vore stötande i sig. Det vore sannerligen att skicka helt fel signaler.Vad jag vet har inte Moderaterna den uppfattningen som Boriana Åberg står för, det vill säga att man helt och hållet ska ta bort den samlade bedömningen av straffvärdet. Men det kan hända att ni nu har ändrat politik. Men vad jag vet har inte Moderaterna tidigare stått för den linjen.Vår uppfattning är att det som är mest avskräckande för den som tänker sig att begå ett inbrott inte är straffet i sig utan upptäcktsrisken. Det spelar ingen roll hur hög höga straff du har om du inte fångar några bovar. Här har den gamla regeringen dessvärre ett väldigt dåligt record.Där ligger vi. Man lyckas inte ta 95 procent av gärningsmännen, och mer lyckades inte heller den borgerliga regeringen göra. Men det är inte bara det. Som interpellanten påpekade har dessutom antalet anmälda brott ökat kraftigt, och tydligen med fyra gånger i Västerbotten. Ser jag på vad som hände med antalet inbrott under den borgerliga tiden ökade det totalt sett över landet med inte mindre än 50 procent. Den borgerliga regeringen misslyckades både med att klara upp bostadsinbrotten och med att förebygga dem.Nu har ni haft er chans under åtta år. Den linje som ni tidigare hade handlade egentligen bara om straffskärpning. Vi säger: Låt oss vrida om politiken och i stället fokusera på uppklaringen så att fler brott klaras upp. Vi ska utveckla polisens arbete så att polisen kan få möjlighet att lära av varandra från de områden där man är bra på att klara upp brott. Det finns gott om områden där man är det och också satsar på att utveckla polisens metoder och utbildning. Det tror jag är en mycket bättre metod för att avskräcka från den här typen av brottslighet.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationerAlla de drabbade i de 21 000 bostadsinbrott som skedde förra året vill givetvis att brotten klaras upp. Där är jag och justitieministern helt överens. Det är självklart grunden i det hela. Jag är jätteglad att uppklaringsprocenten ökade under Alliansen tid vid regeringsmakten.Sedan skedde en hel del annan utveckling på området med många internationella ligor som härjade runt omkring i Sverige. Inte minst mitt hemlän Västerbotten har varit väldigt utsatt för de ligor som kommit från utlandet och härjar. Vi är överens om vikten av att klara upp detta. Jag tror att de som drabbas vill att det utdöms ett rimligt straff när man väl har fått tag i dem som har begått inbrotten.Jag vill upprepa det jag sa tidigare. Hårdare straff och ökade insatser för att klara upp bostadsinbrott står inte på något sätt i motsats till varandra.Sedan nämner justitieministern att man kan döma ut mellan sex månader och sex år. Jag argumenterar inte emot det heller. Jag talar om det som sker i normalfallet och det som är praxis när åklagaren yrkar på straff i våra domstolar. Där utgår oftast i de fall man har tidigare ostraffade gärningsmän ett väldigt lågt straff. I praktiken måste man - vilket det också skrivs om i medierna och som även justitieministern kan ta del av - ha gjort tre inbrott för att åklagaren ens ska yrka på fängelsestraff.Man kan ställa sig en fråga. Justitieministern kanske inte delar min och Alliansens uppfattning att man ska uppvärdera de bitar vi talar om - det vill säga det som ligger utanför värdet på det som stjäls, alltså den kränkning det innebär att man har någon som är i ens hem. Då blir det så att vi från lagstiftarens sida ser hårdare på ett inbrott i ett rikt villakvarter än ett inbrott i en lägenhet där det finns väldigt lite att stjäla. Vi menar att detta är orimligt. Det obehag och den kränkning dessa människor utsätts för är densamma oavsett vad det finns att stjäla i den bostad de lever i.Herr talman! Jag skulle också vilja fråga ministern om han menar att kränkningen för den enskilde drabbade blir mindre om värdet på det som stjäls i lägenheten är av mer ringa värde än i ett rikt villakvarter.

Herr talman! Jag önskar att justitieministern kunde se brottsofferperspektivet i det aktuella fallet. För den som har blivit utsatt för bostadsinbrott är det viktigt att gärningsmännen både tas fast och lagförs. Den jämförelse som justitieministern använde när han jämförde den notoriske inbrottstjuven med våldtäktsmannen är direkt osmaklig, tycker jag.Den största moraliska invändning som finns här både mot åtalsunderlåtelse och straffrabatt är principen att varje brottsoffer förtjänar upprättelse. Det må inte vara mitt partis ställning, men vi är ett parti med högt i tak där vi är tillåtna att ha egna värderingar och uppfattningar.Att låta bli att åtala den som har åkt fast inte bara för ett utan för två inbrott är ett hån mot brottsoffret. Ska vi ha ett samhälle där brottsoffret först kränks av gärningsmannen och sedan en gång till av rättssystemet? Det är dags för justitieministern att bekänna färg i den frågan. Står han på brottsoffrens sida eller inte?
Herr talman! Vår utgångspunkt är - som jag hela tiden försöker upprepa - att det inte spelar någon roll hur höga straff man har om man inte fångar några bovar. Det är det som jag tror är det viktiga för de allra, allra flesta som blir utsatta för ett inbrott: att polisen har möjligheter och resurser för att hitta gärningsmannen.Man kan alltid välja. All politik innebär val. Man kan alltid välja, och säga att nu fokuserar vi på hårdare straff i stället. Det gjorde den gamla regeringen under åtta år med känt resultat. Antalet anmälda bostadsinbrott ökade med 50 procent. Andelen brott som klaras upp när det gäller just denna sida ökade inte. Om man ser på brottsuppklaringen totalt sett, alltså alla brott, minskade den faktiskt under de åtta år som Alliansen styrde Sverige.Nu säger vi: Låt oss prova någonting annat! Låt oss fokusera på att klara upp fler brott i stället för på straffskärpning. Det gäller också i denna fråga.Jag sa inledningsvis till Edward Riedl att det inte är korrekt att påstå att straffet för ett villainbrott i dag är fängelse i sex månader. Straffet för ett villainbrott är från sex månader upp till sex år. Det beror helt och hållet på vilka omständigheter det är i övrigt. Det är klart att om någon har varit inne i lägenheten, ställt till med stor skadegörelse och varit runt överallt, så att säga, är det en avspegling av själva kränkningen i sig av den som äger själva bostaden. Redan detta innebär att man tar hänsyn till den kränkning som brottsoffret utsätts för, skulle jag vilja säga.Boriana Åberg talar om detta med att man gör sig skyldig till en lång rad brott och att straffen då staplas ovanpå varandra. Boriana Åberg må tycka att det är osmakligt - jag bara pekade på att om man skulle tillämpa denna princip skulle en person som har begått kanske fem till tio inbrott också med den straffskärpning som ni är ute efter straffas hårdare än den som har begått en grov våldtäkt. Jag bara säger att jag tror att detta av många skulle uppfattas som osmakligt och som fullständigt felaktigt. Man kan inte stapla straffen på det här sättet; då får man nämligen de här konstiga effekterna.

Om några år får vi se vem som klarade av detta bäst - ni, som stod och stampade på samma fläck under åtta år och fick fler anmälda villainbrott, eller vi, som precis har börjat vårt arbete.
STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationerJustitieministern och jag är helt överens om att vi bör fortsätta att öka insatserna för att klara upp fler brott. Men det står på inget sätt i motsats till att vi också kan skärpa straffen. Jag har inte heller påstått att straffpåföljden för inbrott är sex månader och att man inte kan utdöma hårdare straff än så. Jag har bara försökt att förklara vad som allt som oftast sker ute i verkligheten, där praxis är att tidigare ostraffade förövare i praktiken måste ha begått tre inbrott för att åklagaren ska yrka på fängelsestraff.Herr talman! Jag blir lite bekymrad, och det beror antagligen på att jag inte fullt ut hörde vad justitieministern sa. Men menar han på fullt allvar att de internationella ligornas framfart och härjningar i Sverige beror på att alliansregeringen skärpte straffen för inbrott? Om det är på det sättet är jag nyfiken på att höra var ministern hittar stöd för den tesen. Jag kan inte hitta det någonstans.
Herr talman! Jag instämmer naturligtvis i det sista; detta är en fråga som bekymrar och berör många människor. Men jag tror att de allra flesta vill inrikta sig på att polisen kan göra ett bättre jobb när det gäller att klara upp de här brotten.När det gäller de internationella ligornas härjningar är vi tillbaka i diskussionen. Vad tror Edward Riedl avskräcker de här människorna mest? Detta är yrkeskriminella. Tror han att det är att få sitta en månad till i fängelse eller att ha en reell möjlighet att bli upptäckt, det vill säga om uppklaringsandelen nu ökar? Detta är som sagt rätt förhärdade kriminella. De bryr sig inte så mycket om någon månad till i fängelse, men de bryr sig väldigt mycket om ifall det finns en reell möjlighet att hamna bakom lås och bom.Det är det som vi ska försöka göra någonting åt, och det är därför vi inriktar våra åtgärder på att försöka få upp uppklaringsandelen. Sedan får man väl som sagt bedöma efter några år om vi är mer lyckosamma än vad ni var under er regeringsperiod. Jag tror och hoppas på det.